Herr talman! För mig har det aldrig varit svårt att ge en eloge till politiska motståndare när det har funnits anledning till det. Jag tycker att den kampanj som jämställdhetsministern har dragit i gång, det s.k. tiomiljonersprojektet för fler kvinnor i industrin, är ett bra initiativ. Jag hoppas att det också skall ge långsiktiga effekter och inte bara kortsiktiga. Däremot är jag inte lika nöjd när det gäller underlaget för opinionsbildning och den förändring som där har skett. Jag delar helt den uppfattning som Anita Gradin här uttryckte: Aktivt arbete av många människor är mycket bättre än färgglada broschyrer. Men det är just de många människorna som är beredda att göra insatser som ropar på stöd och hjälp, ropar efter dokumentation och fakta att ha som underlag i sin opinionsbildning. Jag förstår inte att det bara är jag som möter alla dem som ständigt frågar: Var kan vi nu få dokumentation och fakta, när inte längre jämställdhetskommittén finns, som alltid gav den servicen.

Herr talman! Till arbetsmarknadsutskottets betänkande 8 har jag fogat en reservation, reservation nr 2. Den behandlar rätten att få uppgift om en anställd medsökandes meriter. I reservationen yrkar jag avslag på denna del i betänkandet och bifall till motion 212. Återigen skall riksdagen besluta om ett förslag som leder till ökad byråkrati i företagen. Detta stämmer illa överens med allt tal om avbyråkratiseringen, förenklingar, och ökad smidighet. Förmodligen är det ibland svårt att i handling leva upp till de vackra orden. När vissa politiker debatterar sysselsättningsfrågorna kritiseras krångel och byråkrati i näringslivet. I nästa andetag är de beredda till ytterligare krångel. Självfallet medför varje ny lag en viss tröghet. I det här fallet kommer enskild person som tillfälligt anställer någon i sitt hushåll, liksom småföretagare med liten eller ingen administration, att jämställas med det stora företaget, med helt andra resurser. I detta finns ingen rimlighet. Enligt vår synsätt bör man inte lägga ytterligare sten på enskildas och småföretagares administrativa börda. Vi motionärer stöder helt det arbete som bedrivs för en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Detta arbete får dock inte leda till åtgärder som försämrar förtroendet för jämställdhetssträvandena. Förslaget i det nu aktuella betänkandet kan få just denna effekt. Redan i dag har JämO rätten att erhålla de uppgifter som är nödvändiga vid en bedömning av om könsdiskriminering förekommit i ett anställningsärende. Även de fackliga organisationerna har rätten att få dessa uppgifter, så helt utestängd är man inte på detta område. Utskottets uppfattning att en ytterligare lagstiftning skulle leda till att onödiga tvister och motsättningar förebyggs är enligt min mening ett allmänt tyckande utan någon verklighetsförankring. Vilka grunder finns för utskottets ställningstagande? Enligt vissa bedömare kan en utvidgning av lagen öka motsättningarna på arbetsplatsen. Utskottet menar även att arbetsgivarens uppgiftsskyldighet inte kan anses som betungande. Med vilken erfarenhet kan utskottet hävda just detta? Herr talman! I reservation 2 framhåller jag hur viktigt det är att det bedrivs ett arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Jag betonar även betydelsen av att åtgärder för att öka jämställdheten, för att de skall tas på allvar, ges ett praktiskt och i verkligheten förankrat innehåll. Regeringens proposition saknar just dessa viktiga ingredienser. Rege ringsförslaget kommer i stället att leda till att de mindre företagen drabbas och att det blir mera byråkrati. Vi föreslår därför att regeringen får i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag, som är bättre anpassat till anställningssituationen hos småföretagare och enskilda arbetsgivare. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation 2.

Med andra ord: Avstå från rätten till arbete, egen inkomst och ett självständigt liv! Har det blivit fult att tala om jämställdhet? utbrast en förtvivlad debattskribent i en av våra stora dagstidningar häromdagen. Nej, uppenbarligen är det i alla fall inte fult i Sveriges riksdag, och därmed vill jag göra det viktiga och glädjande konstaterandet att alla partier på ett eller annat sätt gett uttryck för vissa ambitioner rörande jämställdhetsarbetet i motioner som behandlas i detta betänkande. De, lyckligtvis få, som gärna viftar bort allt tal om jämställdhet med att det bara är en lyxdebatt för kvinnor i den s.k. karriären har uppenbarligen inte stöd, åtminstone inte helt stöd, av något riksdagsparti. För det socialdemokratiska kvinnoförbundet är rätten till arbete på lika villkor en absolut grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Under de senaste två årtiondena har kvinnorna erövrat den rätten i stort antal. Ingen har kunnat tvinga en halv miljon kvinnor ut på arbetsmarknaden. Det måste otvivelaktigt ses som ett uttryck för kvinnors egen vilja till delaktighet i arbetslivet och till egen försörjning. Men vi får inte glömma att det är långt kvar innan den rätten är erövrad på lika villkor. Inom många områden på den mycket speciella arbetsmarknaden för kvinnor hotar den tekniska utvecklingen att sätta stora käppar i hjulen för att hindra jämställdhetsutvecklingen att rulla framåt. Att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden är en av de viktigaste åtgärderna för att trygga kvinnors rätt till arbete. Fullständig framgång i det avseendet kan vi inte, enligt min mening, få förrän vi har utjämnat skillnaderna i arbetstid mellan män och kvinnor. Men visst kan vi i avvaktan på sextimmarsdagen göra mycket för att bryta upp attityderna till manligt och kvinnligt på arbetsmarknaden. Genom utbildningsinsatser kan vi bredda kvinnornas kunskaper i den ”nya tekniken” — och i den gamla med för den delen. Åtgärder i den riktningen behandlas också i det här betänkandet. I en centermotion av Karin Andersson m.fl. betonas att jämställdheten också gäller männens rätt till vardagsbestyr och familjeliv. Jag tycker att det är oerhört viktigt att detta påpekas i varje jämställdhetsdebatt. Anita Gradin tog också upp detta tema. Målet för jämställdhetsarbetet är faktiskt inte bara att kvinnor också skall ikläda sig allt det som har varit förknippat med mansrollen. I takt med att kvinnorna bidrar till försörjningen borde männen i stället kunna plocka till sig det som de tvingats försumma, det som faktiskt en del män börjar inse nu, nämligen de sociala värdena i livet, inte minst kontakterna med barnen. Vi brukar tala om att riva förvärvshindren för kvinnor, men det finns faktiskt en hel del hinder, både praktiska och i form av attityder, som männen borde riva. Jag har tidigare i något sammanhang sagt att jag är förvånad över att männen — detta dådkraftiga släkte — inte har tagit itu med att riva dessa hinder för länge sedan. Då kunde vi ha mötts någonstans där ute på hinderbanan. Herr talman! Efter denna glada utmaning till de manliga kollegorna i kammaren vill jag bara helt kort anknyta till ett annat avsnitt i betänkandet. Där finns, som Karin Andersson har berört, en föga uppbygglig redovisning av kvinnorepresentationen i statliga kommittéer och styrelser. Men även om det är dåligt med 1796 kvinnor i det sammanhanget så finns det värre exempel och troligen mer förödande. I det sysselsättningspolitiska program som det socialdemokratiska kvinnoförbundet antog på sin kongress i somras uppmärksammades det allvarliga faktum att i alla de organ som har betydelse för den regionala sysselsättningsplaneringen och de regionala åtgärderna för sysselsättningen är kvinnorna så sällsynta att de egentligen borde fridlysas. Jag tänker då på länsarbetsnämnder, länsstyrelser, länsskolnämnder och utvecklingsfonder.

När jag efterlyser snara åtgärder är det med stor tillfredsställelse som jag har tagit del av jämställdhetsministerns uppdrag åt länsorganen att redovisa program för att kunna stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Jag ser fram emot det förslag till samlat åtgärdsprogram som förutskickats.

Herr talman! I ett anfall av solidaritet med alla ledamöter i riksdagen strök jag mig själv från talarlistan. Jag tyckte att både kvinnor och män i kammaren behövde litet sömn. Sedan har det slagit mig: Varför skulle just jag avstå? Varför skall det alltid vara förespråkare för jämställdhet som skall avstå från att säga ifrån — enligt regeln lev som du lär, du skall avstå och göra politiken mänskligare — bara därför att det är sent på natten? Jag har inte märkt att någon av de öppna motståndarna — de är få när det gäller öppenheten här i kammaren -— har gjort det. Däremot hörde jag senast kl. 22.40 någon som sade att det var sent och att vi borde sluta debatten. Eftersom alla vill sluta, skall jag inte säga vilket parti det kom ifrån, men vederbörande kanske känner till det. Därmed, herr talman, kommer jag in på min första och äldsta tes när det gäller jämställdhet och politik. Den lyder: Tala inte emot, säg bara att jämställdhet, det är bra. Då får motståndaren slå in öppna dörrar, och ingenting händer. Tala inte för mycket, så händer ingenting. Jag tycker inte att vi skall finna oss i detta. Nu har Elver Jonsson redan talat för folkpartiets sak i de konkreta ärenden som utskottet har behandlat, och jag har instämt för mitt partis del, men några ytterligare reflexioner är på sin plats. För den som inte sitter i arbetsmarknadsutskottet är det intressant att läsa vissa formuleringar i betänkandet. På s. 6 står det t.ex.: ”Det är i det sammanhanget viktigt att påpeka i ett statsfinansiellt läge som inte tillåter kostnadskrävande reformer att långt ifrån alla åtgärder som leder till jämställdhet medför ökade utgifter för samhället.” Herr talman! Får jag bara säga att de flesta åtgärder som leder till jämställdhet medför minskade utgifter för samhället. De medför nämligen inkomster från kvinnorna, genom att vi betalar samma skatter till samhället som männen gör för sina inkomster. De medför alltså därmed högre skatteintäkter och färre utgifter. Det är helt enkelt, herr talman, ett nationalekonomiskt slöseri att inte utnyttja alla begåvningar. Ett annat exempel på hur man resonerar i de här sammanhangen är arbetsdomstolens sammansättning, som redovisas i betänkandet på s. 13. Där framgår det att 2 av 22 ledamöter är kvinnor och att 8 av 57 ersättare är kvinnor. Procentandelen är som vanligt högre bland ersättarna. Det sägs vidare i betänkandet — när vi talar om att kvinnor borde vara med och döma i dessa ärenden — att utskottet har förståelse för det grundläggande synsättet på domstolarnas sammansättning som präglar motionerna. Det finns åtskilliga, i det närmaste självklara skäl som talar för att såväl kvinnor som män skall delta i den dömande verksamheten. Det är också obestridligt att all dömande verksamhet i större eller mindre utsträckning påverkas av bakgrund, värderingar och erfarenheter hos dem som dömer. Men, herr talman, med de utgångspunkterna borde utskottet ha kommit till samma resultat som vi gjorde i folkpartimotionerna. Det är än så länge viktigt att både kvinnor och män deltar i arbetsdomstolens domar enligt jämställdhetslagen.

Väldigt få tycks nämligen vilja göra någonting åt saken. De som faktiskt vill vågar heller inte, skulle jag vilja säga, gå för långt i någon fråga, för då skulle de uppfattas som orealistiska i sak. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta mycket längre, mycket längre än sex minuter, och bevisa på vilket sätt många politiker fullständigt saboterar jämställdhetsarbetet genom att säga: Ja, det är bra. Men vi lyssnar inte ens i kammaren, trots att vi är här sent på kvällen allihop. Utskottet har också i ett betänkande sagt att man har samma grundläggan de uppfattning som motionärerna. Jag skall inte nämna på vilken sida detta står. Det kan vara lämpligt för ledamöterna att läsa hela betänkandet. Det kommer ett antal ”men” efteråt, och nu är det min tur att säga ”men”. Det är bra, herr talman, att alla i riksdagen säger sig vara för jämställdhet, men det vore mycket bättre om också alla vore villiga att i gärningar göra någonting för jämställdheten. Det kan de göra bl.a. genom att rösta rätt om utskottets hemställan i detta betänkande.

Herr talman! Målet för regeringens narkotikapolitik är ett narkotikafritt samhälle. Redan i den första regeringsdeklarationen — dvs. i samband med maktskiftet hösten 1982 — deklarerade vi att kampen mot narkotikan skulle inta en central ställning i regeringsarbetet. Vi lovade att skyndsamt tillsätta en särskild narkotikakommission. Några veckor senare infriade vi det löftet. Kommissionen — som fick stora resurser och ett år på sig — hade ett mycket klart uppdrag: Den skulle, tillsammans med en särskild arbetsgrupp inom socialdepartementet, föreslå sådana åtgärder att de som redan är fast i missbruk kan räddas, att fortsatt spridning av missbruket förhindras, att möjligheten att tjäna pengar på droghandel stoppas. Många av narkotikakommissionens förslag har redan genomförts. I de propositioner vi diskuterar i dag redovisas ytterligare en rad insatser. För att hindra införsel och spridning av narkotika har tull och polis fått, eller föreslås få, 31 resp. 100 nya tjänster. Ca 6 milj.kr. satsas på utökad utrustning inom tulloch polisväsendet. Godskontrollen får ett årligt tillskott på 2 milj.kr. Åklagarväsendet förstärks med sammanlagt tio tjänster. Samtidigt skärps lagstiftningen när det gäller bl.a. narkotikabrott och varusmuggling av narkotika. Ett syfte med dessa ändringar är att göra det möjligt för polisen att använda tvångsmedel i situationer där detta i dag inte går. Det förebyggande arbetet får också avsevärda förstärkningar, både via statsbudgeten och genom att regeringen beviljar 100 milj.kr. ur allmänna arvsfonden. När det gäller vården och rehabiliteringen håller en mångfald metoder och vårdformer på att växa fram både inom de traditionella och inom de alternativa vårdinstitutionerna. Nu föreslås omfattande instser för att bejaka denna utveckling, men också för att öka samverkan mellan de olika leden i vårdkedjan. Även inom kriminalvården bedrivs ett intensivt utvecklingsarbete. Narkotikakontrollen har skärpts på anstalterna. Insatser görs nu för att differentiera de intagna efter deras förhållande till narkotika. Närmare 9 milj.kr. är t.o.m. utgången av budgetåret 1985/86 beräknade för olika utvecklingsinsatser och projekt inom kriminalvården. I pengar räknat vill regeringen satsa ytterligare 127 milj.kr. i kampen mot narkotikan. I personal räknat innebär förslagen bl.a. att ytterligare ca 150 tullare, poliser och åklagare får samhällets uppdrag att bekämpa knarket. Det här är, herr talman, massiva satsningar men inga överloppsgärningar. I vår omvärld framställs nämligen mer narkotika i dag än någonsin. Att smuggla in och sälja denna narkotika i de rika länderna ger extrema vinster. För de mäktiga kapitalintressen som ligger bakom droghandeln är Sverige följaktligen en intressant marknad. Hela tiden löper vi risk att få in ännu större mängder heroin och cannabis. Hela tiden löper vi risk att nya droger plötsligt introduceras och sprids. Just i dag befinner vi oss i ett läge där missbruket bland ungdomarna tycks vara på tillbakagång, medan det bland övriga åldersgrupper bedöms vara i stort sett oförändrat. Undersökningar av elever i årskurs 9 och av värnpliktsinskrivna visar att allt färre i de nya åldersgrupperna har rökt hasch. Bland skolungdomarna var 1983 års siffror de lägsta som någonsin noterats; endast 5 26 hade någon gång prövat cannabis. Jag vill dock understryka att läget är svårbedömt, och vi vet att det tidvis " går att få tag i hasch på de flesta orter i landet. Med denna rikliga tillgång finns hela tiden ett latent hot om en snabb ökning av missbruket. Målet för regeringens narkotikapolitik är alltså att göra rent hus med knarket. För att nå dithän föreslår vi nu en rad insatser; bl.a. I en exempellös kampanj under de senaste månaderna har detta dock helt förtigits. I stället har regeringen framställts som passiv inför knarket. Människor hart.o.m. bibringats uppfattningen att det skulle vara tillåtet att knarka och att regeringen inte har för avsikt att göra något åt den saken. Detta är horribelt. Låt mig därför än en gång slå fast: Det är inte tillåtet att knarka i det här landet, och det skall heller icke bli det. Tvärtom har Sverige hårdare lagstiftning, och strängare tillämpning av lagarna på detta område, än de flesta andra länder: o Enligt narkotikastrafflagen är, förutom all handel och tillverkning, varje innehav av narkotika kriminaliserat. Det gäller hur litet det än är och oavsett om det är för eget bruk. Oo Maximistraffet för grova narkotikabrott är fängelse i 10 år. Rör det sig om flera brott kan det bli 12 år, i vissa återfallssituationer ända upp till 16 års fängelse. Det är också det högsta straff som över huvud taget kan utmätas i det här landet. Allt detta har dock flertalet debattörer nogsamt undvikit att tala om. I stället har hela den viktiga narkotikadiskussionen kretsat kring det faktum att den som är drogpåverkad — men bevisligen inte har någon narkotika på sig —i dag omfattas av sociallagstiftningen i stället för av strafflagen. Skillnaden kan illustreras med följande exempel: Ett gäng ungdomar sitter och röker hasch. Pipan vandrar mellan dem när polisen dyker upp. I det läget skall samtliga ungdomar tas med till polisstationen för förhör. De som har hasch på sig binds vid brottet och döms senare för innehav. Är de mycket unga blir resultatet oftast åtalsunderlåtelse, i vissa fall böter. Samtidigt kontaktas de sociala myndigheterna för vidare åtgärder. De som inte har någon narkotika på sig rapporteras även de enligt lag till de sociala myndigheterna, som i sin tur snabbt skall kontakta både haschrökaren och hans eller hennes föräldrar för resoluta åtgärder. Skulle det visa sig att missbruket är allvarligt, kan nästa steg bli att den unge haschrökaren tas om hand i enlighet med lagen om vård av unga, och detta oberoende av om hon eller han bundits vid något brott. Av bl.a. detta exempel framgår att narkotikamissbruk inte är tillåtet, att det leder till starka reaktioner från samhällets sida — i enlighet med antingen strafflagen eller sociallagstiftningen. När jag frågat föräldrar till unga missbrukare, när jag frågat Föräldraföreningen mot narkotika, om de vill att deras 16-åringar skall kastas i fängelse eller om de tror att ett bötesstraff skulle verka avskräckande — då har jag också varje gång fått ett mycket entydigt svar: ett bestämt nej. Vad de är ute efter är i stället en garanti om att på ett tidigt stadium få vetskap om barnens missbruk och hjälp att rädda dem ur det. I många kommuner är detta heller inget som helst problem: Polisen rapporterar alla ungdomar som förekommer i missbrukarsammanhang — oberoende av om de gjort sig skyldiga till något brottsligt eller ej. I dessa kommuner tar socialtjänsten sedan kontakt med både den unge och hans eller hennes föräldrar. I andra kommuner fungerar dock detta inte alls. Polisen gör sin del av arbetet, men sedan glappar det i kontakten mellan de sociala myndigheterna och hemmet. Detta är klart otillfredsställande — men abslolut inget man bör ändra på genom att kasta 16-åringar i fängelse. Med de propositioner vi diskuterar i dag vässas redskapen mot narkotikan och fylls luckor i vårdoch rehabiliteringskedjan igen. Men ännu viktigare, herr talman, är det arbete som pågår inom socialdepartementet för att ge ökade möjligheter till tvångsinsatser i vissa fall. De förslagen kommer verkligen att innebära en kraftfull åtgärd i den riktning som Föräldraföreningen mot narkotika och dess namninsamling syftar till. På denna punkt ber jag att få hänvisa till vad statsrådet Sigurdsen senare har att säga.

Ungdomar börjar inte knarka därför att själva konsumtionen inte omfattas av strafflagen. Och de slutar inte knarka därför att de får böter eller sätts i fängelse — tvärtom är det tyvärr just i fängelsemiljön som många grundlägger ett narkotikaberoende. I denna uppfattning stöds vi av erfarenheterna från exempelvis Finland, där själva konsumtionen av narkotika omfattas av strafflagen, men där missbruket ändå ökar. I denna uppfattning stöds vi också av en bred majoritet av remissinstanserna, av många föräldrar och av många vårdoch socialarbetare. Framför allt stöds vi av den grupp som kanske mer än flertalet andra lagt ned sin själ i arbetet på att handfast göra upp med narkotikamissbruket, nämligen Låt mig avslutningsvis säga något om de borgerliga partiernas agerande i denna fråga. Det som karakteriserat den s.k. kriminaliseringsdebatten har varit den totala begreppsförvirringen. Allmänheten har genom denna förvirring bibringats uppfattningen att det är tillåtet att knarka och att polisen inte får ingripa mot haschande ungdomar. Detta är fullständigt felaktigt. I stället för att skingra dimmorna och försöka tala om vilka regler som faktist gäller — och vilka skärpningar som är på gång — har de borgerliga partierna, sannolikt av partipolitiska skäl, valt att bidra till att öka förvirringen. De har blåst under och aktivt spridit vanföreställningarna vidare. Att desperata föräldrar sett en förändring av strafflagen som en utväg, och pläderat för den, har jag förståelse för. Att ledamöter av denna kammare gjort det för att vinna partipolitiska poänger har jag svårare att fördra. Ett noggrannare studium av era förslag avslöjar också mycket riktigt att ert intresse för att på allvar bekämpa narkotikan är högst diskutabelt. När vi föreslår att tullen skall få möjlighet att kontrollera handbagaget för att den vägen hindra införsel av narkotika och göra det ännu mer riskabelt att försöka tjäna pengar på droghandel, då säger ni nej. Det skulle hota den personliga integriteten, hävdar ni. Och visst är det möjligt att vi den vägen — av en slump — skulle kunna upptäcka också valutasmugglare och andra som ni tycks se som en av era viktigare uppgifter att skydda från obehag och straff. När å andra sidan vi säger nej till en utvidgning av strafflagen, som skulle rikta sig mot framför allt unga missbrukare som behöver vård och uppmärksamhet i stället för straff, ja, då ropar ni på fängelse — detta alltså i strid med vad exempelvis Föräldraföreningen mot narkotika säger sig vilja ha, därför att det föräldrarna vill ha är vård. Skalar man bort det som bara är munväder i era förslag är det dock inte särskilt mycket som återstår. Den reservation ni enats om i justitieutskottet innebär exempelvis inte att ni vill kriminalisera berusningstillståndet. Ert förslag är att vi skall uppfinna en gräns mellan ”att konsumera” — som alltså skulle vara straffbart — och ”att vara drogberusad” som inte skulle vara det. Hur denna gräns skulle dras och hur den skulle praktiseras har ni däremot inget att säga om. Och det är kanske inte så konstigt. För i praktiken skulle ju en sådan förändring sakna betydelse. Rent juridiskt skulle den heller inte leda till några nämnvärda förändringar. Till sist: Narkotikan är ett av vår tids svåraste sociala problem. För att hejda den är vi från regeringens sida beredda att sätta in omfattande insatser — men insatser som ger resultat! Varken de som säljer eller de som köper narkotika är möjliga att hejda med munväder och symbolhandlingar. Sent omsider hoppas jag att detta skall gå upp också för de borgerliga ledamöterna av denna kammare. Kampen mot narkotikan är nämligen alldeles för viktig för att vi skall ha råd att schabbla bort den i partipolitiska strider utan egentligt innehåll.

Herr talman! Narkotikan är inte, och har inte heller varit, en del av vår kultur. Den är inte accepterad vare sig av medborgarna i gemen eller av lagstiftarna som ett acceptabelt njutningseller förströelsemedel. Statsrådet Ingvar Carlsson har här sagt att regeringens politik går ut på att göra rent hus med knarket. Jag tror inte att man kan hoppas på att göra Sverige kemiskt fritt från all illegal narkotika. Men vi kan alltjämt hindra narkotikan från att bli en accepterad del av vår kultur och därmed också rycka undan grunden för en etablerad och småningom kanske vidgad knarkhandel och knarkkriminalitet i vårt land, med allt vad detta kan ha i sitt släptåg. Det är ju det som kampen ytterst gäller. Sverige är liksom många andra välmående västeuropeiska stater, med en ekonomiskt stark men kanske osäker och trendig ungdomskultur, en attraktiv marknad för narkotikan. De internationella narkotikahandlarnas marknadsavdelningar gör precis den här typen av värderingar. Det går att göra pengar, men inte stora pengar, på knark om man jobbar hårt i slummen i Bangkok. Däremot går det att göra mycket stora pengar i Stockholm, Malmö och Göteborg. Det handlar om miljoner och åter miljoner. Hur mycket narkotikahandeln totalt omsätter i Sverige vet vi inte, men så mycket kan vi säga att det säkert handlar om storleksordningen 1 miljard kronor — kanske mer, kanske mindre. En försiktig beräkning i USA förra året visade att narkotikan där omsätter ca 70 miljarder dollar. Nej, jag sade inte fel. 70 miljarder dollar multiplicerat med 7 eller 8 blir nästan en hel svensk statsbudget. Då börjar man förstå problemets dimensioner. Det är inte någon svagsint, töntig förbrytarorganisation vi slåss emot. Sverige är en angreppspunkt för dessa internationella förbrytarnät som handlar med narkotika, och de har riktat in sig på vårt land liksom på många andra länder. Jag sade att jag inte trodde att det är möjligt att göra Sverige kemiskt fritt från illegal narkotika, men vad som är möjligt att göra är att få marknaden så dålig som möjligt. Om konsumenterna blir få, om försäljarna sätts i fängelse och inte kan fortsätta sälja — vare sig på gatan eller på anstalterna —, om företagsledarna antingen åker fast eller inte tjänar några pengar, ja, då blir det heller inga investeringar här i landet. Det är så marknaden fungerar. Marknadsförutsättningarna för knarkhandlarna måste alltså undanröjas. Herr talman! Den viktigaste och starkaste frontlinjen mot narkotikan går vid familjen och vid den hållning som landets ungdom intar till narkotika. I det ögonblick landets ungdom säger nej till narkotika, då är också kriget mot narkotikan vunnet. En stark familj och en god sammanhållning i ungdomsgängen är det bästa värnet mot missbruk, urspårning och kriminalitet. När jag säger en stark familj och en stark sammanhållning i gänget, menar jag inte ekonomiskt stark. Den styrka jag här talar om är den styrka som ligger i att upprätthålla grundläggande mänskliga etiska regler. Ytterst handlar det om våra barns rätt till en trygg och god uppväxt. Ingen narkotikapolitik i världen kan stoppa narkotikan, om inte våra barn växer uppien harmonisk, trygg miljö, där etiken om rätt och orätt, omsorg om din nästa och om dig själv, om ansvar för sina handlingar och om arbetet som skapande värde och som den grundläggande utvecklingskraften för det mänskliga samhället präglar normbildningen. Jag vet inte vad framtidsministern tycker och tänker om detta. Jag vet bara att vart jag än kommer i Sverige och talar om våra kriminalitetsproblem, så finns det över alla partigränser människor som slåss för ett samhälle där människornas strävan bärs fram av en stark känsla för vad som är rätt och orätt, rätt och riktigt att göra i förhållande till sina medmänniskor. Herr talman! Vi måste alltså konstatera att narkotikan sedan flera årtionden tillbaka har angripit vårt samhälle, att den genom en tidigare aningslös, oskicklig och valhänt politik från samhällets sida också har fått fast fot i vårt land. Vi måste också, som jag var inne på tidigare, vara medvetna om att narkotikabrottsligheten söker stärka sitt fotfäste och vidga sin marknad. Narkotikan är en grym och vildsint maktfaktor i samhället. Den terroriserar hem och familj. Den bryter ned individerna — psykiskt, fysiskt, socialt och moraliskt. Den skiljer bort unga människor från utbildning, kamrater, arbete och skapande utveckling. Den sliter ut polis, kriminalvård, socialvård och sjukvård. I dess spår följer omfattande kriminalitet, prostitution, människoförakt och våld. Den fräter på hela samhällsgemenskapen och tryggheten. Narkotikan är alltså en förnedrande fiende att tvingas leva tillsammans med i vårt samhälle. Därför måste vi förklara krig mot narkotikan. Det är en stark, hänsynslös och skicklig motståndare vi har att slåss emot, vars långsiktiga mål är att tjäna pengar, mycket stora pengar. På lång sikt är vi alla — och måste vi alla vara — med i denna kamp. Den avgörande faktorn är att knarkbrottsligheten inte tillåts få några nya kunder. Här är — som jag sagt tidigare — ungdomsgenerationerna och stödet till dem och deras insatser helt avgörande. Det är du som är ung, vare sig du arbetar eller studerar — det är du, inte andra — som är ansvarig för vilken hållning och attityd till narkotika som växer fram inom kamratgänget. Godta inte skämt om knark! Ryck inte på axlarna åt snack som innebär att det skulle vara ofarligt att hascha! Man blir inte narkoman utan att ha börjat. Det är inte ”cool”, häftigt, festligt, ungt, tufft eller fränt att fraktas i väg i ambulans till sjukhusets akutmottagning med hjärtstillestånd efter en överdos heroin. Narkotikadöden, som redan har drabbat hundratals ungdomar i vårt land, har inget festligt över sig. Det är fråga om kanonmat för knarksyndikaten, och det är du som är ung som bestämmer om det skall finnas några mål att skjuta på. Man måste alltså ta hand om sig själv och sina kamrater, man måste hålla ihop, och man måste stötta varandra — man får inte ge knarkkurirerna en chans. Det är på dig som enskild människa som ansvaret vilar för att andra skall kunna sätta in åtgärder snabbt, innan det har gått för långt. Man måste tala med sina kamrater. Man får inte stöta bort den som har råkat illa ut. Tvärtom, man måste knyta honom eller henne fastare till gänget. Man måste tala med lärare, arbetsledare och kurator. Man måste jobba tillsammans. Man måste också tala med polisen, eftersom man vet att det ytterst är fråga om något illegalt. Ju tidigare man lyckats skilja den drabbade från langarna och knarkgängen, desto större chans finns det att man kan rädda en kamrat från att bli en ångestfylld narkoman. Det är inte att tjalla att sätta stopp för en människas död. Man skall inte tro att någon del av vårt land är förskonad från knarksyndikatens marknadsundersökningar. I tider av ungdomsarbetslöshet är narkotikan och det alternativ den erbjuder till arbete någonting som starkt utnyttjas av dessa knarklangare. I dagsläget torde inte någon kommun i Sverige vara narkotikafri. Uppgiften är alltså klar, inte så mycket för oss lagstiftare och för myndigheterna utan fastmer för svensk ungdom, att man måste rensa ut knarket från vårt land och att det är ungdomen som bestämmer om det skall bli så eller inte. Det kan vi klara om inte någon ny narkoman tillkommer genom oförstånd, missriktad tuffhet och falsk eller skev upplysning om narkotikans dokumenterade farlighet för den egna personligheten, omgivningen och samhället i stort. Herr talman! Min förhoppning vid tillsättandet av narkotikakommissionen var att man skulle nå en slutlig uppgörelse med 1960-talets och det tidiga 1970-talets flumpolitik på detta område. Narkotikakommissionen har gjort en på många sätt förtjänstfull genomgång av sakernas tillstånd. På många punkter har emellertid, och det har också blivit resultatet i regeringens proposition, enligt vår uppfattning inte de riktiga slutsatserna dragits. Tyvärr gäller det för kampen mot narkotika helt vitala punkter. Innan vi bestämmer oss för en strategi, måste vi ha svar på åtskilliga frågor. Hur omfattande är missbruket? Vilka skador och effekter har missbruket? Hur mycket pengar omsätts i missbruket? Hur sprider det sig? Hur är langarkedjorna organiserade? Hur kommer narkotikan in i landet? Hur ser den internationella handeln med narkotika ut? Har vi fått svar på dessa frågor genom narkotikakommissionen och regeringens proposition? Ja, delvis, men på en del punkter har vi inte fått det. Under många år var ovilligheten att ingripa det utmärkande. Det gällde också för den nuvarande regeringsmajoriteten. Vi vill inte medverka i någon klappjakt på missbrukare, sades det. Problemet överdrivs, sades det. Då måste sägas att vi moderater många gånger fick slåss ensamma för att riksåklagaren skulle skärpa sin åtalspraxis. Vi fick slåss för att urinprovstagningar skulle få äga rum i ökad utsträckning inom kriminalvården. Vi fick slåss för skärpta regler i vad gäller langarnas och missbrukarnas permissioner från fängelserna. Vi fick slåss för successiva skärpningar av narkotikastrafflagen. Vi fick slåss för möjligheterna att tvångsvårda missbrukarna. Det var vi som slogs — många gånger ensamma här i riksdagen — för det. Detta framgår av riksdagsprotokollen. Naturligtvis finns det fortfarande brister och luckor i lagstiftningsarsenalen. Arne Svensson och Inger Wickzén kommer från moderat sida senare att uppehålla sig vid de borgerliga reservationerna om insatser inom kriminalvården och tulloch polissamarbete. Låt mig ändå säga några ord om den övergripande narkotikapolitiken. Regeringens proposition andas en försiktig optimism i vad gäller missbruksutvecklingen. Statsrådet Ingvar Carlsson var här ännu mer försiktig i bedömningen av hur det hela kommer att utveckla sig. Optimismen grundas på vissa undersökningar som tyder på att färre ungdomar än tidigare börjar med narkotika. Om det förhåller sig på detta sätt är det naturligtvis bra. Men sådana tillfälliga vågrörelser när det gäller missbruksutvecklingen har vi sett tidigare bara för att med besvikelse senare kunna konstatera att vi har haft fel. UNO:s uppskattning för några år sedan av missbruket i Sverige är väl alltjämt den mest fullständiga genomgången som gjorts. Den pekar på att ca 12 000 unga människor här i landet är tunga missbrukare och att 20 000 30 000 fler är lätta missbrukare av narkotika. Mot denna bakgrund skall man göra en bedömning också av den internationella utvecklingen. Herr talman! Ett exempel från International Herald Tribune den 19 november i år: 440 mexikanska soldater stormar ett formligt slavläger där 7 000 människor sägs ha arbetat för 15 dollar om dagen för att odla och skörda marijuana. Vid stormningen togs 4 000 ton marijuana i beslag. Ett annat exempel från Expressen den 16 december i år: En man grepsen —- vid Landvetters flygplats, tydligen genom ren slump, med 4 hg heroin på sig värt nära en miljon. Vi vet att heroinet är på väg in i landet med en man, med en last värd en miljon. Och regeringen säger att den vill utöka anslaget till FN:s narkotikafond från 4-8 milj.kr. Det är inget fel i det. Säkert, och det instämmer vi i, måste sådana insatser göras. Men man kan inte få det till att bli trovärdigt att det är en kraftfull internationell insats man då gör jämfört med de pengar som det handlar om på den internationella narkotikamarknaden. 1 kg kokain kostar på gatan ca 200 000 kr. — en annan uppgift att tänka på. De internationella aspekterna på narkotikafrågan är av mycket stor betydelse. Jag menar att både kommissionens och propositionens beskrivning av den internationella kriminella narkotikahandeln vittnar om en oförmåga eller ovilja att tränga på djupet i denna otäcka hantering. Det finns ingen ansats till historisk eller social beskrivning av den internationella narkotikahandelns ursprung. Det förefaller som om kommissionen svävar i okunskap om maffian, Camorran, de japanska Yakuzaoch Yamagushigängen, de kinesiska triadsällskapen och Tongföreningarna samt de högerextremistiska kubaner som efter Batistas fall nu behärskar stora delar av narkotikahandeln i Latinamerika. Det finns ingen beskrivning i kvantitativa eller kvalitativa termer av den internationella narkotikahandelns produktion, transport och distribution, förutom allmänna och ytligt kända förhållanden. De enorma ekonomiska vinningar som storhandeln ger upphov till och dess anknytning till illegal vapenhandel, prostitution, handel med unga flickor och grov internationell ekonomisk brottslighet ges inte ens ett försök till beskrivning. Regeringens viljeinriktning på detta område inskränker sig alltså till ett stöd i ord till FN:s världsprogram mot narkotika och, som jag sade, en höjning av bidraget till FN:s narkotikafond med 4 milj.kr. Dessa medel skall bl.a. gå till att söka förmå odlarna i producentländerna att övergå till annan produktion. Det på bilateral bas och informella personkontakter uppbyggda informa tionsnätet mellan staterna är så tunt och resurserna hos tull, polis, kustoch gränsbevakning så små att alltjämt mindre än 10 96 av det totala flödet av illegal narkotika beslagtas. Regeringens insatser på detta område är välkomna, men det måste göras mer. Man kan inte få det till att dessa insatser i någon avgörande utsträckning kan stoppa det stora flödet av illegal narkotika. Det kommer inte att bli någon ändring genom de förslag som regeringen nu framlägger, även om de är välkomna i sig. Den internationella handeln med narkotika och dess förgreningar i vapenhandel, prostitution m.m. är så omfattande och omsätter så stora penningbelopp att det enligt min mening fordras helt andra och mycket mer drastiska grepp, om denna handel märkbart skall kunna reduceras. Mot den bakgrunden, herr talman, är regeringens beskrivning av situationen och av vad man vill göra — även om insatserna betecknas som kraftfulla och situationen också beskrivs som allvarlig — ofullständig och blåögd. De åtgärder som föreslås är välmenande och bra, men de är, mot bakgrund av den internationella handeln, otillräckliga. Den hittills förda narkotikapolitiken har varit delvis misslyckad. Det valhänta narkotikaliberala tänkandet har alltjämt inte släppt taget, varken i den allmänna debatten eller i regeringens och myndigheternas agerande. Storhandlarna med narkotika vinner nya framgångar i USA och också på kontinenten. Och Sverige kan inte undgå att dras in i denna hemska handel, om inte resoluta åtgärder sätts in nu. Åtgärderna måste riktas mot alla grenar av denna förnedrande hantering. Jag sade tidigare, och jag upprepar det nu, att de viktigaste insatserna görs av oss alla — föräldrar, lärare och kamrater. Kampen förs dagligen genom våra attityder och hur vi reagerar mot missbruk i vår närhet. Myndighetssamarbetet centralt måste förbättras. Det måste bli ett slut på sektorstänkande, prestige och regler som omöjliggör ett fast samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och föräldrar. Ett exempel på förödande dåligt samarbete i detta hänseende har Expressen gett i sin artikelserie om en ung flickas död i narkotikaträsket. Polisinsatserna mot gatuhandeln måste ökas, och ett oavvisligt krav är att missbruket kriminaliseras. Våldet mot polismän måste bekämpas och respekten för deras arbete upprätthållas. Domstolarnas ställning måste stärkas. Våld eller hot om våld är vanligt i narkotikamåli domstolarna. Vi måste se till att brotten mened och övergrepp i rättssak ges sådana reaktioner att rättssamhällets principer kan upprätthållas vid domstolshandläggningen av sådana mål. På kriminalvårdens anstalter måste klientelet differentieras med hänsyn till narkotikabelastning. Langare måste hållas för sig, och möjligheterna att ta emot brev, utnyttja telefon, ta emot besök etc. måste starkt begränsas eller hårt kontrolleras i vad gäller dem som har anknytning till narkotikahandeln. Det måste vara möjligt att få till stånd en adekvat vård mot icke motiverade missbrukare. Vård skall kunna ges under så lång tid att den kan bryta missbrukarnas medicinska och psykiska beroende. Herr talman! Inget tvivel råder om att resursförstärkningar måste komma till stånd när det gäller tullen och polisen. De måste ha personella och tekniska resurser att stoppa införseln vid gränserna och spana inom landet mot de stora ligorna. Sverige måste driva på för att förbättra det europeiska och internationella samarbetet. Det gäller både att förbättra de tekniska resurserna och samarbetet mellan polis och tullmyndigheter mellan olika länder. Det är dessa steg som måste tas, om vi skall få bukt med narkotikans härjningar i vårt land och förhindra fler unga människors död — offer för den hänsynslösa handel som narkotikabrottslighet och narkotikamissbruk för med sig. Låt mig, herr talman, säga några ord om kriminalisering av bruket. Det har sagts många gånger tidigare men förtjänar att upprepas igen: Enbart kriminalisering eller det kriminalrättsliga ingripandet i sig är ingen slutgiltig lösning på narkotikaproblemet. De som förordar kriminalisering av missbruket har aldrig hävdat att detta är och skall vara den enda lösningen. Men det är en mycket viktig del av åtgärder inom en samlad strategi. Två argument har anförts mot en kriminalisering av bruket eller snarare att utplåna den lilla straffrättsliga frizon som finns i dag. Det första är att vårdbehövande missbrukare skulle undvika att söka vård av rädsla för ett kriminalrättsligt ingripande. Detta argument är enligt min mening inte hållbart, varken från principiell eller praktisk synpunkt. Principiellt sett har vi inte tvekat i denna kammare att kriminalisera gärningar, även om vi har varit medvetna om att kriminaliseringen kan ge anledning till att undvika vård. Det gäller t.ex. barnmisshandel. Vi vet att den förälder som misshandlar sitt barn kan försöka vårda barnet själv eller hoppas att skadan läks för att undvika att bli fälld för detta brott. Men det kan inte hindra oss från att anse att barnmisshandel skall vara kriminaliserad. Från praktisk synpunkt är argumentet inte heller hållbart. Det brott som det i praktiken nästan alltid kommer att handla om är ett smärre innehav av narkotika. Vårdbehovet i dessa fall är i ett akut sammanhang inte det mest uttalade. Vederbörande flummar möjligen omkring några timmar, och jag kan inte se att den vi talar om, om han eller hon inte bär narkotika på sig, skulle kunna fällas för något brott om någon vårdinstitution uppsöktes, helt enkelt därför att det aldrig har varit på tal att kriminalisera berusningseller förgiftningstillståndet som sådant. Detta har inte varit någon lätt fråga för regeringen, som framgår av propositionen. Enligt justitieministerns mening har ”vid en sammanvägning av de skäl som kan anföras mot en kriminalisering av det aktuella slaget större tyngd än de skäl som talar för”. Detta innebär alltså att det också enligt justitieministerns och regeringens mening finns skäl som talar för kriminalisering. Remissvaren till narkotikakommissionen på denna punkt talar också sitt tydliga språk. Hovrätten för Nedre Norrland, Stockholms och Göteborgs tingsrätter — båda tingsrätter som har många narkotikamål på sitt bord —, länsåklagaren i Stockholms län och Gotlands län, rikspolisstyrelsen, skolöverstyrelsen samt flera ideella organisationer, som under många år har arbetat med narkotikaproblemen bland ungdomar, uttalar sig till förmån för en kriminalisering av konsumtion av narkotika. Missbruk är vidare straffbelagt både i Finland och i Norge — länder som knappast kan betecknas som kulturellt helt särstående i förhållande till oss. En svensk kriminalisering skulle således bidra till att samma norm gällde i huvuddelen av Norden. Skälen för kriminalisering är följande. Det första skälet är att kriminalisering, i likhet med mycken annan lagstiftning där samhället bör sätta normer för uppträdandet, ger ett starkt stöd till de människor och organisationer som i närkamp med knarket bland ungdomar försöker komma till rätta med flumattityderna. I detta fall är normen att all icke-medicinskt betingad användning av narkotika är förkastlig och helt främmande för vår kultur, och den normen är i total samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Hos flertalet människor väcker det förvåning, oförståelse, ja, rent av löje när de upplyses om att innehav av narkotika är straffbart, medan missbruk av samma narkotika är straffritt. I debatten påstås att det väcker förvåning när det sägs att icke-kriminaliseringen gör att ungdomar skulle kunna tro att samhället godtar missbruk. Det är inte alls förvånande. Förvånande är däremot att flera socialdemokrater, ända upp på regeringsnivå tydligen, är så blåögda och okunniga om vad knarkande ungdomar har för argument och attityd till just det faktum att det är tillåtet att missbruka narkotika, att frizonen finns. I dessa ungdomskretsar handlar det om en vitt utbredd vetskap om att missbruket i sig icke är kriminaliserat, och följaktligen tillåtet. Låt vara att de flesta också känner att omgivningen ogillar deras missbruk. Den straffrättsliga frizonen är i dessa kretsar en godtagen ursäkt för missbruket och ofta ett övertalningsargument för att leda nya ungdomar in i detta missbruk. Prova på, det är inte förbjudet! Att samhällets absoluta avståndstagande från missbruket fastslås i lag är särskilt viktigt när det gäller ungdomar som inte är missbrukare men som i kamratkretsen uppmanas att pröva. I sådana situationer är det ett starkt stöd för den som vill säga nej om själva användningen är straffbar. Polisens hopplösa situation — och detta är icke någonting som jag hittar på nu — att tvingas vända bort blicken från rena konsumtionssituationer på allmän plats för att förehavandena inte är brottsliga visar ytterligare på de orimliga effekter som nuvarande lagstiftning ger upphov till. Det har aldrig varit tal om, statsrådet Ingvar Carlsson, att kasta ungdomar i fängelse. Vem av dem som förordar kriminalisering av missbruket har använt sig av argumentet att man skulle kasta ungdomar i fängelse? Val av påföljd för ett sådant här brott får naturligtvis avvägas mot alla de allmänna kraven inom straffrätten i vad gäller proportionalitet mellan gärning och påföljd. Reaktionen på olika brott skall naturligtvis vara rimligt avvägd. Här finns flera olika påföljder att välja mellan: böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, frihetsberövande påföljd i allvarliga fall, ned till 14 dagars fängelse, kanske senare också kontraktsvård. Att schablonmässigt döma tonåringar till fängelse för haschrökning har jag aldrig hört någon av dem som seriöst arbetar för kriminalisering av missbruket argumentera för. Det ligger i öppen dag och har aldrig ifrågasatts att narkotikamissbruket är ett samhällsproblem med många dimensioner, följaktligen kan straffrätten inte vara och är inte det enda saliggörande medlet när det gäller de här problemen. Men debatten tycks numera gå ut på att förespråkarna för kriminalisering av missbruket skulle anse att detta är det enda som skall och behöver göras. Genom att förvränga meningsmotståndarnas uppfattning och sedan slå på den förvrängda bilden kan man uppnå nästan vad som helst. Jag upplevde att statsrådet Carlsson ägnade sig åt precis det. Den debattekniken är djupt olustig. Herr talman! Med det anförda får jag yrka bifall till de moderata och de borgerliga reservationerna till justitieutskottets betänkande.

Herr talman! Många oroliga mödrar och fäder väntar i svenska hem på att deras barn skall komma hem. Men de vet inte i vilket skick barnen kommer hem, Andra föräldrar vandrar gata upp och gata ned för att få fatt på sitt vinddrivna barn, som har fastnat i narkotikans garn. En stor grupp föräldrar har slutit sig samman för att gemensamt driva kampen mot knarket. Vi hörde deras rop här utanför för några veckor sedan. Vad är det som dominerar dessa människors tillvaro? Jo, det är hatet mot narkotikan, och det är kärleken till deras barn. Vad kräver dessa människor av oss som har ett politiskt ansvar? Jo, de kräver av oss att vi med kraft skall bekämpa allt missbruk av narkotika, allt bruk som är icke-medicinskt. De kräver detta därför att de och deras anhöriga vill att vi skall rädda barnen, ungdomarna, och för den delen också äldre personer till ett värdigt liv. Men de vill också förhindra att andra unga hamnar i narkotikans träsk. För en del familjer är tragedin redan fullbordad — sonen eller dottern är borta från detta jordeliv. Varje år skördar knarket många unga människors liv. Jag läste häromdagen att i Nyköping hade 30 människor dött under de senaste 10 åren på grund av knark. Nyköping kanske vi uppfattar som en stad där lugn och ro härskar, och många, många andra platser runt om i vårt land ter sig på ytan mycket fridfulla. Men narkotikan finns där — den finns överallt. Det är en farsot som drabbar alla delar av vårt land, och det drabbar alla grupper av människor. Speciellt utsatta i detta sammanhang är emellertid i det långa loppet de familjer som från början är svaga, de ungdomar som från början inte har fått ett stöd hemifrån, av olika skäl. Vi får inte heller glömma de många invandrarna i vårt land, som kanske inte har fått fast fot i vårt land, där arbetslösheten griper omkring sig. Även dessa grupper fastnar väldigt lätt i narkotikans garn. Alla dessa människor, alla dessa unga behöver vårt stöd. Ingen stad eller by är skyddad. Hänsynslösa profitörer aktar inte för rov att sprida denna farsot, detta fördärvliga gift. Kampen mot narkotikamissbruk måste föras på bred front och genom åtgärder av många olika slag. När vi talar om narkotika och narkotikamissbruk är det oftast de mest utslagna, de som vi ser på Sergels torg eller på andra platser, där det är alldeles uppenbart att narkotikan härjar, som vi har i blickpunkten. Men i industriländerna — det gäller alltså inte bara Sverige, utan jag inbegriper också övriga industriländer — finns det grupper som mycket aktivt verkar för att legalisera narkotikamissbruket. Man använder narkotikan som ett saliggörande medel och anser sig i övrigt föra ett normalt liv. Bakom de här grupperna som vill legalisera narkotikamissbruket och som använder narkotikan på detta sätt finns starka krafter, som för ekonomisk vinnings skull önskar att narkotikamissbruk skall betraktas som något naturligt och ofarligt. Och i en del av den kommersiella kulturen, t.ex. i vissa filmer, framställs narkotikamissbruk som något spännande och eftersträvansvärt. I tryckfrihetens namn tillåtts olika tidskrifter utkomma som öppet propagerar för narkotikamissbruk. Vi kan se resultatet av denna propaganda i just det ökade missbruket världen över bland människor som är socialt och ekonomiskt väletablerade. Det är kanske den största faran vi står inför, att dessa grupper är med och legitimerar narkotikamissbruket. Därför måste vi avslöja de grupper som sprider en förljugen bild av narkotikamissbruket, och vi måste aktivt motarbeta dem. Det är därför som narkotikakampen måste föras på alla fronter. När det gäller åtgärder mot den illegala handeln måste insatserna självfallet successivt öka och metoderna förbättras och anpassas till de nya situationer som ständigt uppkommer. Det är av särskilt stor vikt att insatserna på ett helt annat sätt än f. n. riktas mot dem som organiserar och finansierar handeln av narkotika världen över. I många länder undgår dessa nyckelpersoner i narkotikahandeln straff på grund av brister i lagstiftningen eller av andra skäl. Dessa personer måste kunna dömas till mycket stränga straff. Som statsrådet Carlsson sade i sitt anförande har vi i Sverige skärpt narkotikalagstiftningen. Jag hoppas att han också vill erkänna att vi i regeringsställning var de som tog initiativ till detta. Vi har alltså tillsammans arbetat med dessa frågor. Jag vill också understryka vad som tidigare sagts i debatten om det som följer i narkotikans spår i vårt land och i alla andra länder: kriminalitet, prostitution, utslagning, sjukdomar av allehanda slag — för att inte nämna de allvarliga situationer som barn till prostituerade narkotikamissbrukare hamnar i. Detta gäller för den delen också barn till kvinnor som enbart är narkotikamissbrukare, men ofta följer ju prostitution i narkotikamissbrukets spår. Varje år föds många barn handikappade på olika sätt, därför att modern varit missbrukare. Detta händer i en sitution där vi vet att produktionen av olika narkotiska preparat världen över ökar. Vi vet att nya preparat vinner nya marknader, att missbruket på många håll som en följd härav också ökar. När skördarna bl.a. i Fjärran Östern är goda blir utbudet av heroin mycket stort, och nya missbrukargrupper kommer till. Men det narkotiska preparat som i dag har den största spridningen i världen är cannabis. Det är också det narkotiska preparat som fått ett helt oförtjänt rykte om sig att vara ofarligt, när det i själva verket är det preparat som på lång sikt är det farligaste. Det är omkring haschet som förljugenheten ofta är störst. I detta sammanhang måste man också nämna de fattiga människor som från början producerar de narkotiska preparaten. Det är människor i de thailändska bergsbyarna och i Anderna i Sydamerika. Det är fattiga, slitna människor som får väldigt litet med av alla de pengar som följer med narkotikahandeln. Därför måste vi också ha dessa människor med i bilden när vi diskuterar narkotikaproblemen här hemma. Det är fråga om solidaritet med människorna, både i början av och i slutet av narkotikahandelns kedja. Vi kan därför inte stå passiva inför vetskapen om att alltmer narkotika produceras i världen. En viktig del av det internationella narkotikaarbetet måste därför vara att stödja de människor som producerart.ex. opium och ge dem möjligheter att producera andra grödor, höja deras utvecklingsnivå och ge dem en värdigare tillvaro. Produktionen av narkotika kan inte definitivt stoppas utan att politiska, ekonomiska och sociala frågor samt hälsofrågor i producentländerna får en lösning. Det är därför viktigt att arbetet inom alla FN-organ får gå vidare i detta syfte. Det är en betydelsefull solidaritetsgärning, som vi kan medverka till. Vårt land kan vara pådrivande alltfort i dessa frågor såsom vi har varit tidigare. När det gäller de åtgärder som regeringen har föreslagit — och jag skall i första hand tala om dem som justitieutskottet har behandlat — har intresset såsom tidigare sagts kommit att kretsa kring frågan om man skall ha kriminalisering eller ej. Men jag vill understryka att det inte är min eller centerns avsikt att tala om narkotikafrågan endast i form av en diskussion om kriminalisering eller ej av bruket. Våra gärningar — om jag får yttra mig så högtidligt — under den tid vi satt i regeringen visar att vi har en helt annan bredd på de åtgärder som vi vill vidta för att bekämpa narkotikamissbruket. Vi delar självfallet den uppfattningen att man måste skapa ett narkotikafritt samhälle. Jag vill peka på det uttalande som gjordes av de nordiska socialministrarna under min tid såsom socialminister om att vi måste ha såsom mål att göra Norden till ett narkotikafritt område. Min förhoppning är — och jag har ingen anledning att betvivla det — att den nuvarande regeringen arbetar på samma sätt tillsammans med de nordiska länderna för att fullfölja detta mål. Vilever ju inte i någon isolerad värld utan är beroende av varandra och av gemensamma åtgärder, inte minst i Norden med dess öppna gränser. Vi kan i dag skönja vissa tendenser hos de unga människorna. T.ex. skolungdomar och värnpliktiga är mindre benägna att frestas av narkotika. Jag vill inte förhäva mig, men jag tror att det till en del är en följd av de insatser som vi gjorde för några år sedan för att öka kunskapen om narkotikans skadeverkningar. Vi var då ense om att dessa åtgärder var viktiga. Vi spred hundratusentals utbildningsbroschyrer till skolorna för att de unga människorna, som är förståndiga om de får kunskap, skulle veta att bruk av narkotika innebär att man missbrukar och förstör sin egen kropp, sitt eget liv. Jag tror mig veta att kunskap är en mycket viktig utgångspunkt i detta arbete och kan ge resultat, om vi samtidigt också satsar på förebyggande och stödjande åtgärder av olika slag samt alternativa sysselsättningar. Ungdomarna måste få känna att de verkligen behövs i samhället. Vi måste samtidigt motverka profitörernas härjningar i vårt samhälle och på olika sätt stoppa narkotikan vid vårt lands gränser. Vi måste komma åt langare och andra som inte aktar för rov att gratis dela ut narkotika till unga människor för att göra dessa beroende. Det är minst sagt litet förmätet av statsrådet Carlsson att påstå att vi på den icke-socialistiska sidan bara kommer med munväder. Vad vi har föreslagit tidigare och vad vi föreslår nu vittnar om någonting helt annat. Det vore hedersamt om man i denna debatt tog fasta på realiteterna och ägnade sig mindre åt denna typ av polemik. Denna fråga är för allvarlig för att hanteras på det sättet. När det gäller frågan om kriminalisering eller ej är det som Björn Körlof tidigare sade: även statsråden Wickbom och Carlsson anför i propositionerna att de har vägt skälen för och emot en kriminalisering av bruket. Det har ju, som också sagts här, kommit in olika svar från remissinstanserna, låt vara att de som inte vill ha en kriminalisering av bruket överväger. Men tunga instanser — jag tänker på skolöverstyrelsen t.ex. tycker att en kriminalisering av bruket skulle vara ett stöd i kampen mot narkotikan. Det är ju här skillnaden ligger. Jag tycker att vi inte skall överdriva detta utan snarast se till det som förenar. När vi vill ha en kriminalisering även av bruket, är det för att få klarhet i vad som är straffbart eller inte. Jag tycker att det exempel som statsrådet Carlsson tog fram här tidigare egentligen visar någonting annat än det han själv ville visa. Om ett gäng sitter och röker hasch och endast den som har haschet på sig kan få ett straff, kan det ju vara en ren tillfällighet vem i den här gruppen som har begått ett brott. Däremot delar jag uppfattningen att alla de unga människorna i det här exemplet självfallet skall ha vård och rehabilitering. Det är inte fråga om att slänga varje ung människa i fängelse som brukar narkotika. Helt andra åtgärder måste till, men vi vill ha rena och klara linjer, att all befattning med narkotika är straffbar. Jag tror inte för min del att det här har den största betydelsen för dem som är mycket beroende av narkotika. Dem måste vi på olika sätt ge vård, omsorg och rehabilitering inom socialtjänstens ram, inom kriminalvården om det skulle vara aktuellt och i samverkan mellan socialtjänsten och kriminalvården. En kriminalisering av bruket skulle ha psykologisk betydelse, inte minst i de grupper som jag tidigare nämnt där man försöker legalisera bruket av narkotika och säger att det här är inget farligt, grupper där man talar i flummiga ordalag och leder in ungdomar på en felaktig väg. Kriminalisering är ett stöd för dem som vill säga nej men som nu inte vågar göra det. Gränsdragningar talade statsrådet Carlsson om. Det skulle vara så svårt att dra gränser. Men alla omvittnar ju hur svårt det är att dra gränserna med det system som vi har nu. Det blir faktiskt enklare om man kriminaliserar bruket av narkotika. Då blir gränserna klara. Vi har från centerns sida anslutit oss till fem reservationer vid justitieutskottets betänkande. Den första reservationen talar om samordning av insatserna när det gäller narkotikans bekämpande, framför allt centralt. Vi menar att det som regeringen har föreslagit och som utskottsmajoriteten anslutit sig till är inte tillräckligt, även om det är en bit på vägen. Det förekommer utomordentligt bra samarbete på många håll lokalt, och det är att hoppas att kommunerna går vidare på den vägen. Även regionalt behövs det ett samarbete, men vi tycker att på central nivå borde det också finnas ett närmre samarbete mellan myndigheter — jag tänker på skolöverstyrelsen, socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen — och att där borde finnas ett samordningsorgan. Reservation 2 handlar om kriminalvården. Vi reservanter menar där att man måste gå ännu hårdare in för att på alla anstalter ha narkotikafria avdelningar och att målet, narkotikafri kriminalvård, måste läggas fastare in i programmet när det gäller kriminalvårdens utveckling. Vi har därför krävt att ett åtgärdsprogram för att uppnå en narkotikafri kriminalvård skall läggas fram för riksdagen. Det olyckliga är ju att somliga blir narkomaner inom kriminalvården, och det förhållandet är oefterrättligt. Reservation 3 handlar om kriminaliseringen, och detta har jag redan varit inne på. I reservation 4 begär vi ett uttalande när det gäller straffmätningen. Vi menar att denna måste ändras i en skärpande riktning, vilket tillsammans med en skärpt påföljdspraxis skall kunna uppfattas som en logisk utveckling. Reservation 5 gäller de olika gärningsformerna i narkotikalagstiftningen. Vi har sagt att det straffbara området skall omfatta varje förvärv, och redan försök eller förberedelse till förvärv av narkotika för eget bruk, liksom varje olovlig framställning av narkotika. Beträffande övriga reservationer vill jag korrigera statsrådet Ingvar Carlsson. Vi från centerns sida har faktiskt inte anslutit oss till reservationen när det gäller tullundersökningar av handväskor m. m, utan vi har anslutit oss till regeringens förslag. Vi är medvetna om att ifrågavarande åtgärder av många kan uppfattas som integritetskränkande. Vi har dock den uppfattningen att uppslutningen i kampen mot narkotikan i vårt land är så stor att människor är beredda att göra uppoffringen att visa vad de har i handväskan också när de går igenom tullen för att vi skall kunna komma åt narkotikahanteringen på det sättet. När man är ute och reser i dag får man ofta öppna sin handväska i säkerhetskontrollen. Jag kan inte se det som mera integritetskränkande att göra det också inför tullmyndigheterna. Därför har vi inte anslutit oss till de två sista reservationerna. När det gäller kampen mot narkotika skall de förebyggande åtgärderna vara de viktigaste. Vi måste satsa på en familjepolitik som gör det möjligt för föräldrarna att ge sina barn en bra start i livet. Vi måste satsa på en social omvårdnad om varandra på solidarisk grund och eftersträva att ingen människa skall behöva stå utanför i samhället. Vi måste inom skolväsendet ge barn och unga en sådan utbildning att de får integritet och trygghet och en egen identitet. De måste också kunna se fram emot ett arbete när yrkesutbildningen är avslutad. Arbetslöshet är ett gissel och många gånger inkörsport till narkotikan. Framför allt måste vi tillsammans ständigt inta en sådan attityd gentemot narkotikan att det för alla framstår att den är en farsot som vi måste värja oss emot med alla medel. Vi måste solidariskt ställa upp för varandra och för dem som hamnat i narkotikans våld. De får inte vara några utanförstående. De är våra medmänniskor. Ingen vet när narkotikan slår ned i det egna grannskapeteller i den egna familjen. Då vill vi gärna ha andras stöd. Låt oss ställa upp för varandra innan det hela drabbar oss själva. Det är en solidaritetshandling som också kan ge resultat.

Herr talman! Tillåt mig att börja med en kort historisk översikt. Narkotikan vann insteg på allvar i vårt land under början av 1960-talet men hade i vissa kretsar funnits under lång tid dessförinnan. Vid denna tid representerade den till en början en viss livsstil och förekom huvudsakligen i våra större städer. I storstäderna spred sig missbruket till nya kategorier människor. Under denna period förekom samtidigt en kraftig kulturpåverkan. Genom olika massmedia spreds den nya ungdomsstilen rakt in i hemmen. Denna livsstil, som företrädesvis var influerad från USA, syftade till en brytning av det traditionella rollsystemet i skolor och på universitet. Missbruket spreds snabbt från storstäderna ut över hela landet. Till en början var man ganska omedveten om de olika preparatens skadlighet. Det fannst.o.m. opinionsbildare som öppet propagerade för att det var skönt att hascha. Även bland en del läkare rådde en viss osäkerhet om haschets farlighet. I mitten av 1960-talet var man så omedveten om narkotikans skadlighet att man försökte tillgodose en del narkomaners behov av narkotika genom receptförskrivning. Numera är vi medvetna om att varje bruk av droger leder till missbruk, som medför negativa konsekvenser för såväl den enskilde missbrukaren och hans anhöriga som samhället i dess helhet. Med missbruket följer i regel kriminalitet, eftersom missbrukaren får allt svårare att finansiera sin narkotikakonsumtion. För att kunna köpa den behövliga narkotikan gör sig missbrukarna skyldiga till omfattande brottslighet. Det kan gälla tillgreppsbrott, såsom stöld och rån. För kvinnliga narkomaner är prostitutionen ofta den enda möjligheten att finansiera sitt missbruk. De bryts därigenom ner på två sätt. Även om de kan rehabiliteras från missbruket får de kanske för all framtid genomlida den förnedring som prostitutionen betytt för dem. Genom narkotikamissbruket har det uppstått en vitt förgrenad brottslighet, i mindre skala av missbrukarna och i stor skala av dem som gör sig förmögenheter på andras olyckor, dvs. av dem som villigt tillhandahåller narkotikan. Från 1960-talets mitt har samhället i ökad omfattning satsat stora resurser för att stoppa eller åtminstone minska missbruket. Ett stort grepp togs i och med tillkomsten av narkotikastrafflagen 1968. Ändringar i denna har skett tid efter annan för att avskräcka narkotikahandlarna i deras suspekta gärningar och för att ge dem allt strängare straff. Ett led i denna utveckling är att riksdagen i dag kommer att ytterligare skärpa straffskalorna. Således försvinner brottsbeteckningen narkotikaförseelse för brott som är ringa. Det är ett förslag som är lätt att biträda. Tyvärr tycks det mest bli en skärpning på papperet, eftersom departementschefens motivuttalande innebär att straffmätningen skall vara densamma som tidigare. Enligt narkotikastrafflagen är varje innehav av ett narkotiskt medel straffbart, oavsett hur liten kvantitet det är fråga om. Trots detta fördes under hela 1970-talet en diskussion om hur stor mängd en missbrukare kunde inneha för eget bruk utan att åtalas. Genomgående betonades från såväl statsmakterna som berörda myndigheter en stark social känsla för missbrukets offer. Man betonade vården, fastän man hade litet vård att erbjuda. Denna inställning framhölls av departementschefen och av riksåklagaren. Riksåklagarens olika cirkulär från slutet av 1960-talet och framåt speglade den allmänna inställningen som den framfördes i debatten. Narkotikalangarna blev snart medvetna om att åtal kunde underlåtas om man inte medförde narkotikakvantiteter som var större än vad som kunde anses vara till för eget bruk. En konsekvens av detta blev att missbrukare som finansierade sitt eget missbruk genom langning kunde ombesörja denna verksamhet under ganska ostörda förhållanden. I riksdagen påtalades diskrepansen mellan lagstiftningen och förhållandena i samhället. Lagstiftaren hade närmast tänkt sig att möjligheterna till åtalsunderlåtelse i första hand skulle användas för att underlåta åtal mot vårdbehövande narkotikamissbrukare. Så småningom kom en förändring till stånd. Kampen mot narkotikamissbruket intensifierades från mitten av 1970 talet. Inom polisväsendet påbörjades en uppbyggnad av regional karaktär för att få bättre slagkraft i kampen mot denna brottslighet. Allt fler och allt bättre utbildade poliser har efter hand satts in, tills vi har fått nuvarande organisation. Tullens möjligheter har förbättrats, och i och med dagens beslut kommer tullväsendet att ha tillgång till dataterminaler och spaningsregister för att bättre kunna fullfölja sin uppgift och helst se till att narkotikan över huvud taget inte kommer in i landet. Herr talman! Med denna översikt har jag velat visa hur lagstiftningen har skärpts sedan 1968, hur stora resurser har insatts inom polisväsendets och tullens område och, framför allt, hur synen på narkotikamissbruket har förändrats. Slutmålet finns emellertid fastställt sedan mycket länge, långt före denna regerings tillkomst. Det finns i propositioner och i olika betänkanden från justitieutskottet: Narkotikabruket kan aldrig accepteras som en del av vår kultur. Målet måste vara ett narkotikafritt samhälle. Trots ståtliga målformuleringar, trots ofta återkommande straffskärpningar, trots attitydförändringar till sådana begrepp som innehav av narkotika för egen konsumtion och trots kraftiga förstärkningar av samhällets brottsbekämpande insatser, är vi dock oändligt långt från det narkotikafria samhället. Vi står kvar med vårt största samhällsproblem. Antalet uppdagade brott har fortsatt att öka. De från tillvänjningssynpunkt allvarligaste preparaten har vunnit insteg på den svenska marknaden i en allt större omfattning. Nya och än allvarligare preparat synes vara på väg in i vårt land. Meningarna om ökningarna är emellertid delade. Vissa experter hävdar att den ökade uppdagningen av narkotika främst beror på större polisinsatser och att någon faktisk ökning inte skett. Man hänvisar också till attitydundersökningar i våra skolor. Andra experter hävdar emellertid att narkotikakonsumtionen och den därmed hörande kriminaliteten ökar för varje år. Ingen vet den absoluta sanningen. Däremot vet vi att illegal narkotika är lättillgänglig över hela landet. Den finns t.o.m. i mycket små samhällen. Vi vet också att narkotikan inte bara drabbar ungdomar med en besvärlig social bakgrund, utan även ungdomar som har känslomässigt väl fungerande relationer med sina föräldrar. Genom undersökningar har vi också fått klart för oss att ”helgknarkarna” står för en mycket stor del av narkotikakonsumtionen. De faller utanför lagstiftningen som inte kriminaliserat konsumtionen, och de står — åtminstone ganska länge —- vid sidan av socialvårdens insatser. Folkpartiets inställning i lagstiftningssammanhang är att vi har mer än tillräckligt av lagar, men samtidigt har vi haft svårt att förklara denna ologiska lagstiftning. Lagen säger alltså att det är straffbart att inneha, framställa, förvärva, förpacka, överlåta eller transportera narkotika. Däremot är inte själva bruket straffbelagt. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till att utvecklingen ingalunda fört oss närmare det narkotikafria samhället, intog vi för några år sedan inställningen att även bruket av illegal narkotika bör straffbeläggas. Den linjen har vi fullföljt i motioner och reservationer, bl.a. i en reservation till dagens betänkande från justitieutskottet. Tidigare väckte vårt ställningstagande föga uppseende. Nu framställs vi som reaktionärer av de experter vilkas metoder ingalunda fört oss fram till det samhälle utan narkotika som vi alla eftersträvar. Dessutom anklagas vi för att rasera socialpolitiken, demokratin och jämlikheten. Experternas uttalanden må gärna vara ett stöd för socialdemokratin inför dagens omröstning, men de är ett fullständigt onödigt angrepp på folkpartiet. En kriminalisering av bruket av narkotika raserar varken demokratin eller jämlikheten. För vilken människa i narkotikaträsket är jämlik med den som kan leva ett normalt och lyckligt liv? Vilken narkoman uppskattar demokra tin eller dess strömningar, om den ständiga kampen handlar om att få tag på narkotika? Det finns i detta sammanhang skäl att erinra om att den successiva uppstramningen av narkotikapolitiken inte har skett utan invändningar. Alltsedan narkotikan framträdde som ett samhällsproblem har det funnits grupper som har påstått sig sätta missbrukaren i centrum genom att förorda en mjukare attityd från samhällets sida. De som har haft denna syn på narkotika har alltid kallat oss andra för reaktionärer. När de i dag försöker få det att framstå som att vårt krav på att kriminalisera all icke-medicinsk användning skulle vara ett uttryck för ett nytt betraktelsesätt som avviker från någon tidigare enighet är detta falskt. Den debatt som vi för här i dag har förts många gånger tidigare, fast då har debatten gällt sådant som vi nu anser självklart, t.ex. att allt innehav skall vara kriminaliserat. Herr talman! Jag vill alltså hävda att det finns en röd tråd hos vissa av dem som i dag motsätter sig kriminalisering. Successivt har deras politik fått vika för ett konsekvent agerande från samhällets sida. Jag är övertygad om att när den sista luckan i lagen har täppts till, det straffria bruket, kommer våra vapen i kampen mot narkotika att bli effektivare. Till Ingvar Carlsson vill jag säga följande. Ingvar Carlsson talar om låtsaslösningar. Att kriminalisera bruket av narkotika skulle enligt statsrådet vara ett slag i luften. Samma tongångar hördes för en del år sedan, då opinionen krävde att allt innehav av narkotika skulle beivras. Ingvar Carlsson talar om att kasta 16-åringar i fängelse. Det brukar vi inte göra i vårt land. Det trodde jag statsrådet kände till. Det gör vi ju inte i dag när 16-åringar påträffas med narkotika och döms för innehav. Det finns ingen anledning att göra det i framtiden heller, bara för att vi kriminaliserar bruket. Herr talman! Folkpartiet inser givetvis att reservationen inte innebär den slutgiltiga lösningen i kampen för att uppnå det narkotikafria samhället. Lagstiftning är inte alltid lösningen på det vi inte gillar och tar avstånd ifrån. Men i detta fall anser vi inom folkpartiet att det är nödvändigt att samhället visar sitt avståndstagande genom en skärpning av lagstiftningen. Det är dags att riksdagen slutgiltigt fördömer allt vad som har med knark att göra, och då även konsumtionen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga reservationer i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det finns skilda sätt att driva politik här i världen. Ett sätt är att spekulera i stämningar av rädsla och vilsenhet inför svåra sociala problem —- för att sedan komma med skenbart enkla lösningar: här behövs krafttag, här skall sägas ifrån, här skall straffbeläggas, här skall göras rent. För den som har anslutit sig till arbetarrörelsen är hela detta synsätt främmande. Vi driver inte med i sådana strömningar och försöker inte exploatera dem. Vi har en kompass som bestämmer vår kurs. Inför svåra sociala problem frågar vi alltid: Vad för slags människosyn leder en viss politik till, vad för slags samhälle får vi, vilken syn har vi på utstötta och utslagna? Vi har lärt oss att lita på vår grundsyn och på vår ideologiska kompass. Arbetarrörelsen känner utstötningens och främlingskapets problem. Det är människor i dess egen samhällsklass som utgjort dess flesta offer genom tiderna. Arbetarrörelsen känner också myndighetsvåldets och tvångslagarnas karaktär — alltifrån försvarslöshetsstadgan och munkorgslagen till den gamla nykterhetsvårdslagen och LSPV. Vi har sett och upplevt vad hundra års tvångslagar inneburit och hur maktlöst detta straffoch tvångstänkande varit inför problemen. Därför har arbetarrörelsen i all tid slagits för att få bort sådana lagar. Den har slagits för den nya socialtjänsten — den som skulle byggas på respekt också för de nergångna och utslagnas medborgerliga frioch rättigheter, som skulle skapa förtroende och tillit mellan socialmyndighet och medborgare, som skulle stödja i stället för att slå ner, som skulle uppmuntra individens frigörelse i stället för att straffa hans utslagenhet. Vi skall försvara och utveckla denna socialtjänst, dess anda och metod, mot alla angrepp. Vi ser i dag viktiga initialframgångar för de nya metoderna. Äntligen ser vi en begynnande återgång av missbruket, särskilt klart bland skolungdomen. Vi ser hur breda missbrukargrupper nu kommer och söker kontakt med socialtjänsten, därför att de känner förtroende. Vi ser hur en snabb metodutveckling har tagit fart på behandlingens område. Och just i det läget skulle man sätta in ökad repression och straff. Just i ett läge där vi har övervunnit de utslagnas alienation och rädsla, då skulle vi slå till med lagens hot och sätta kriminalitetens kainsmärke i pannan på tusentals utsatta ungdomar. Just i ett läge där jämlikhetsoch solidaritetstanken har slagit rot i det socialpolitiska arbetet, då skulle vi införa en klasslag, riktad mot de mest utlämnade och oskyddade av klassamhällets ungdomar. Just i ett läge när vård och behandling kräver ökade resurser, då skulle vi tvinga oss att satsa mer pengar på brottsutredningar, domstolsverksamhet och häktningslokaler. Vad skulle en sådan strafflag gagna, annat än den cyniska, politiska opportunismen? Om man använder kriminalisering av sociala avvikelser som medel, då tappar man bort hela den insikt och den respekt för individer som det tagit så lång tid att kämpa sig fram till. Det har tagit mycket lång tid att nå djupare insikt om den sociala utslagningsprocessens sammanhang. Nu skulle vi då bryta sönder denna mänskliga helhetssyn för att i stället fixera uppmärksamheten vid en akut missbrukssituation och vid lagföringen och straffet. Vad som är en social problematik skulle vi förvandla till ett polisiärt problem. Här har vi äntligen långt om länge förstått vad det sociala stigmat, som man kallar det, stämplingen, särskiljandet av de utslagna, betyder för att utslagningen och missbruket skall bestå. Och i det läget skulle vi sätta kriminalitetens stämpel på tusen sinom tusen människor, för vilka ångesten och känslan av isolering och värdelöshet redan är en övermäktig börda. I den politiska debatten talar vi ständigt om rättssäkerheten och om individens rättigheter. I detta läge skulle vi skapa en ny stor kategori, som till följd av sitt drogberoende kunde gripas. Vi skulle skapa en ansvällning av den repressiva delen av statsapparaten. Och så skulle vi tro att detta skulle kunna försiggå utan att i grunden påverka det sociala klimatet — synen på människor och människors värde. Här talar vi om hur viktigt det är att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, den som bl.a. styr och behärskar handeln med narkotika över länders gränser. Vi skulle då koncentrera omfattande resurser för att gripa och lagföra inte huvudmännen utan offren för deras skändligheter. Detta innebär ju ett övergivande av våra förvärvade insikter och värderingar. Det är ett steg tillbaka i medvetande och civilisation. För oss i arbetarrörelsen är socialtjänstlagen en historisk landvinning. Den är något av det bästa i vilket arbetarrörelsetraditionen här i landet någonsin har manifesterat sig. Därför skall vi försvara den mot reaktionen, mot det primitiva och ytliga tänkandet, och vi skall inte bete oss som de vacklande socialliberaler som i dag på ett så tragiskt sätt låter binda sig som slavar vid högerns triumfvagn. Det kan vara på sin plats att ställa ett par frågor till det statsråd som är ansvarigt för denna del av det sociala reformverket. Vi hoppas att statsrådet Sigurdsen i dag skall ge en klar solidaritetsförklaring till socialtjänsten och dess synsätt. Det kan behövas, för nog är det litet luddiga och tvivelaktiga passusar i en del avsnitt i socialutskottets betänkande. För vår del stämmer vår uppfattning faktiskt något bättre med tankarna i den motion som väckts av Lars-Erik Lövdén, Lena Öhrsvik och andra socialdemokrater. Jag vänder mig till Gertrud Sigurdsen av en speciell anledning. Det ryktas att hon skall lägga fram ett förslag i vår. Och det ryktas att det i detta förslag skall öppnas portar för olika former av påtryckningsåtgärder mot utslagna och missbrukare — man skall göra rätten till bostad beroende av behandlingskontrakt och nyttja medborgerliga och sociala rättigheter som slagträ mot den utslagne. Det är lika bra att vi ger besked på den punkten redan nu. Är det till äventyrs sådana tankar på gång, bör Gertrud Sigurdsen inte räkna med stöd hos vpk. Hon får söka stöd hos något högerparti, för det är nog där sådana synsätt bättre hör hemma. Vi för vår del skall bekämpa sådana tendenser med all kraft. Vi gör det därför att vi just i dessa tider känner en särskild trohet mot den socialtjänstlag som är arbetarrörelsens stolthet och ögonsten.

Herr talman! Björn Körlof tog upp de internationella aspekterna och klagade över brist på engagemang på den punkten. Låt mig säga att det var den första punkten där jag blev förvånad, och det av två skäl. För det första torde Sverige vara det land som relativt sett gör de största insatserna i världen i form av internationellt samarbete när det gäller narkotikamissbruket. För det andra väcktes en moderatmotion i riksdagen, där det yrkades avslag på att Sverige skulle anslå pengar till FN:s narkotikafond. Det var bra att det fanns en majoritet, som röstade ned den moderatmotionen, eftersom det skulle ha inneburit mindre pengar till FN:s narkotikabekämpande verksamhet. Jag vill också än en gång läsa in till protokollet vad jag sade om den internationella situationen, vilket klart visar att jag ser allvarligt på den. I vår omvärld framställs nämligen mer narkotika i dag än någonsin tidigare. Att smuggla och sälja denna narkotika i de rika länderna ger extremt höga vinster. För de mäktiga kapitalintressen som ligger bakom droghandeln är Sverige följaktligen en intressant marknad. Hela tiden löper vi risk att få in ännu större mängder heroin och cannabis. Hela tiden löper vi risk att nya droger plötsligt introduceras och sprids. Jag har alltså i mitt inledningsanförande uttalat en klar varningssignal för de risker som vi löper med anledning av den internationella situationen. Björn Körlof sade också att vi har fört en flumpolitik under 1960-talet, att det har förts en valhänt och oskicklig politik under årtiondenas lopp. Jag tycker det är litet trist att också på detta område uppleva hur moderaterna, som satt i regeringsställning under sex år och då hade alla möjligheter att göra något positivt, inte tar sitt ansvar, utan även på denna punkt skyller ifrån sig på mittenpartierna genom att säga: Vi moderater ville så mycket — underförstått mittenpartierna hindrade. Ni satt i regeringsställning, och då skall man ta sitt ansvar. Annars skall man avgå ur regeringen. Det gjorde ni i och för sig också, men inte på grund av detta. Sanningen är, som Karin Söder mycket riktigt har påpekat, att det har bedrivits ett arbete. Själv ledde jag under julen 1968 ett arbete med att utarbeta det första tiopunktsprogrammet. Och jag tror att det var 1977 som en borgerlig regering lade fram ett antal mycket bra förslag som vi kunde rösta för. Nu kommer narkotikakommissionens stora förslag, efter ett intensivt arbete. Med det som bakgrund förvånar det mig att folkpartiet och moderaterna inte nu vill vara med om att man skall få undersöka handbagage för att leta efter narkotika. Om moderaterna och folkpartiet får bestämma kommer det att vara mycket lätt att smuggla in betydande kvantiteter narkotika utan risk för att detta upptäcks. Hur kan man förena det med de avslutningsfraser som Hans Petersson i Röstånga kom med om att man kraftfullt skall fördöma all befattning eller kontakt med narkotika? Man skall ju inte ens få vidta dessa åtgärder för att försöka förhindra att narkotika kommer in i landet! Jag måste säga, Hans Petersson i Röstånga, att det känns ynkligt att läsa er reservation på den här punkten. Och jag är glad, Karin Söder, att centern stödjer regeringens förslag i det här avseendet. Jag ser det som en styrka att vi kan gå tillsammans här.

Här behövs inga stora utredningar — det är bara fråga om en bedömning. Jag skall gärna redovisa min egen bedömning. Den är att jag inte tror att vi vinner några stora fördelar genom den ytterligare lilla grupp som skulle drabbas av en sådan kriminalisering. En stor majoritet av remissinstanserna och en stor grupp organisationer har däremot varnat och sagt: Gör ni detta, får det en rad skadliga effekter. Detta har varit avgörande för att regeringen inte har lagt fram ett förslag om kriminalisering av denna grupp. Jag talade i inledningen om att det råder förvirring i debatten. Efter de borgerliga företrädarnas inlägg i dag har den totala förvirringen inträtt — de talar inte längre för sin reservation. Jag måste därför, herr talman, läsa upp vad som sägs i reservation 3: ”De överväganden som utskottet nu har redovisat leder utskottet till uppfattningen att all icke-medicinsk befattning med narkotika bör kriminaliseras. Någon straffbeläggning av själva berusningstillståndet anser dock inte utskottet vara lämplig. Straffvärdet inom det område som utskottet sålunda anser bör bli täckt av straffansvar kommer självfallet att kunna variera högst avsevärt; såväl böter som fängelse bör ingå i straffskalan.” Samtliga era inlägg i dag har gått ut på att också berusningstillstånd skulle kriminaliseras. Men i denna reservation sägs att så icke skall vara fallet. Ni säger själva att ”såväl böter som fängelse bör ingå i straffskalan”. Jag utgår då från att människor i viss utsträckning hamnar i fängelse på grundval av denna lagförändring. Jag måste, herr talman, ställa följande fråga: Hur skall gränsen mellan att kriminalisera konsumtion och att icke kriminalisera berusningstillstånd dras? Hur skall det praktiseras av ansvariga myndigheter? Ni har talat om oklarhet i den nuvarande lagstiftningen, men hur i all sin dar skall polis och myndigheter hantera detta med er lagstiftning? Jag kan förstå att ni i kammardebatten har valt att tala som om ni vore för en kriminalisering även av berusningstillstånd. Men det har ni alltså inte skrivit i er reservation. Jag är helt övertygad om att när denna debatt har klarat ut en del missförstånd, kommer föräldrar att säga att det inte är i böter eller fängelse, vid en kriminalisering som de borgerliga partierna talar om, som man ser lösningen, utan genom en bättre och mera handfast vård. Det är vad man kräver av samhället. Jag menar att det är på denna punkt som vi skall försöka bättra oss. Jag skall nu göra en sammanfattning, herr talman. För det första: Det är icke tillåtet att knarka i Sverige, och det skall inte heller bli det. Med anledning av några inlägg här i dag vill jag påpeka att varje innehav av narkotika är kriminaliserat. För det andra: För att ytterligare trappa upp kriget mot knarket föreslår regeringen straffskärpningar, ökade satsningar på tull, polis och åklagare samt effektivare förebyggande arbete. För det tredje: För att föräldrar skall kunna vara säkra på att de får en tidig signal och samhällets hjälp om deras barn börjar missbruka droger har regeringen även för avsikt att överväga vissa tvångsåtgärder, vilka statsrådet Sigurdsen senare i dag kommer att redovisa. Jag vill ställa två frågor till mina borgerliga meddebattörer: Varför såg ni inte till att få till stånd en kriminalisering under den tid ni satt i regeringsställning? Hur skall en sådan gräns kunna dras att det är kriminellt att konsumera narkotika men inte att vara drogpåverkad?

Herr talman! Låt mig först tala litet om handväskor. Det handlar inte om tullundersökning av handbagage, herr Carlsson, utan av handväskor. Damernas eventuella handväskor skulle alltså likställas med herrarnas plånböcker. I fråga om integritet är dessa saker någonting helt annat än handbagage. Man skall nog vara mycket aktsam när det gäller att dra stora växlar på de attitydundersökningar som har gjorts om narkotikan, om tillgången har minskat eller inte. Bara för några dagar sedan läste jag i tidningen att polisens samtliga narkotikarotelchefer hade varit samlade. Enligt deras uttalanden är tillgången på narkotika fortfarande stor i hela landet. Möjligtvis har den trängts undan på ett par mindre orter. De säger vidare att tillgången på amfetamin är mycket riklig och påstår att herointillgången är väldigt god. Det är mycket svårt att tala om vad som är rätt och riktigt i det här fallet. Dessutom säger man att en ny s.k. helvetesdrog har nått oss från Amerika. Redan detta kan skrämma vem som helst. Sedan vill jag vända mig till Ingvar Carlsson. Ingvar Carlsson har refererat grupper som motsätter sig en kriminalisering av själva bruket. Vi skall inte slå varandra i huvudet med vilka grupper och vilka organisationer som säger si eller så, låt mig bara påminna om några synpunkter som kommit fram från dem som arbetar i fronten mot narkotika — polis och åklagare. De anser att den nuvarande ordningen är orimlig, och en del säger att den är närmast löjeväckande.

Herr talman! Statsrådet Ingvar Carlsson har fel på en väsentlig punkt. Varje innehav av narkotika är inte kriminaliserat i vårt land. Det förhåller sig nämligen på det viset att blir man bjuden på narkotika direkt — genom att röka en pipa, genom att tugga det eller genom att få det med en injektionsspruta — är innehavet i denna mening inte kriminaliserat. Faktum är att det är på detta sätt som så oerhört många ungdomar börjar missbruka narkotika. Det är just därför och just där kriminaliseringen måste sättas in. En helt annan sak är att den som har låtit injicera narkotika eller har rökt mycket hasch kan vara förgiftad i flera timmar efteråt — och när det gäller hasch stannar giftet kvar åtskilliga veckor i kroppen. Men det är inte det tillståndet vi är ute efter att kriminalisera. Man skall alltså inte kunna gripa någon på gatan en vecka efter det att vederbörande har haschat och säga: Du är en missbrukare, följaktligen skall vi sy in dig nu. Det handlar inte om det. Det är i en situation då polisen slår till i en knarkarkvart och finner många som har missbrukat narkotika akut som man skulle kunna få till stånd en samhällsreaktion. Om den skall vara socialeller kriminalpolitiskt inriktad kan diskuteras, men bruket som sådant måste kunna kriminaliseras. Ingvar Carlsson kallar i sitt anförande — jag noterade många citat — detta för låtsaslösning, han sade att det var ett slag i luften och att de borgerliga pratade munväder. Men jag måste faktiskt ställa en fråga till statsrådet Carlsson, eftersom justitieministern också sitter i kammaren. I propositionen om ändringar av narkotikastrafflagen, nr 46 i år, gör justitieministern en genomgång av vad som har sagts i den allmänna debatten om kriminaliseringen av bruket av narkotika. Han slutar detta anförande med att säga: Jag har förståelse för dessa synpunkter. Ingvar Carlssons egen justitieminister stannar vid en vägning av de olika synpunkterna fram och tillbaka för att inte kriminalisera, men säger sig ändå ha förståelse för dessa synpunkter. Hur kan då Ingvar Carlsson säga att vi som har ännu större förståelse för dessa synpunkter pratar munväder, att det är ett slag i luften och att det är låtsaslösningar? Det är, Ingvar Carlsson, ingen seriös debatt. Vad debatten handlar om är att det inte är få människor som börjar sitt missbruk på det sätt som jag har redogjort för. Det gör flertalet ungdomar. De börjar sitt missbruk med att hascha precis på det sättet. Även om det straffrättsligt sett är en mycket liten frizon vi talar om, så berör den oerhört många. Det är därför det är så viktigt att man kriminaliserar missbruket på den punkten.

Herr talman! Det är en litet säregen debattordning. Jag är egentligen för utskottslinjen, men hamnar på oppositionslinjen i replikrundan. Men det må väl vara mig tillåtet att ändå göra en liten kommentar i anslutning till det Ingvar Carlsson sade om vården och vårdens betydelse. Det är där tyngdpunkten skall ligga. Det finns ju en missuppfattning hos en del debattörer när det gäller sättet att se på vad som är en ansvarig hållning från samhällets sida i förhållande till missbruk och utslagning. Vissa debattörer framställer saken så, att man tar ett större ansvar ju mera straff och ju mera tvångslagar man har. Detta skulle alltså vara ett sätt att ta större ansvar. Men det är ju precis detta vi har haft under hundra år. Långt om länge har vi nu kommit till insikt om att det här i själva verket är ett sätt att skjuta ifrån sig ansvaret. Genom tvångslagar och genom fängelsestraff tvingar man ju inte missbrukaren att ta något ansvar för sig själv. Han eller hon kommer ju bara i händerna på myndigheterna. Det är därför som hela tvångstanken — hela tvångslagstiftningen och kriminaliseringen — i grunden är så felaktig, även om vi naturligtvis när det gäller vissa beteenden måste ha en kriminalisering och ett bestämt straffrätts ligt avståndstagande. Men i relation till missbruket som sådant, utslagningen som sådan, är det ju felaktigt att göra på detta sätt, för vi skall inte ha en lagstiftning som tvingar bort missbrukaren från ansvaret. Vi skall i stället ha en vård och en behandling, något som i själva verket är mycket svårare för missbrukaren och den utslagne, mycket allvarligare — något som tvingar honom eller henne att ta ett ansvar för sig själv. Det är nämligen ingen svårighet för en missbrukare att så att säga ge sig i händerna på den repressiva delen av statsapparaten och låta den förfoga över sig. Det är ett sätt att vara icke ansvarig. Men när vederbörande kommer till en skicklig och erfaren behandlare, på en behandlingsinstitution eller ett kollektiv eller vad det nu kan vara, och man där ställer krav på honom eller henne, att nu skall du ta ansvar för din situation — detta kräver vi av dig — är detta mycket svårare och tyngre att bära. Det innebär nämligen att missbrukaren själv måste förhålla sig aktiv. Det är också den vägen som enligt vad all erfarenhet visar leder till bestående framgång, därför att den tvingar fram individens resurser, den tvingar fram en personlig ansvarighet för den egna situationen och förhållningssättet till samhället.

Herr talman! Får jag först svara på statsrådet Carlssons frågor. Det är ju på det sättet att all lagstiftning sker steg för steg. När det gäller kriminalisering av bruket av narkotika är vi alla, hoppas jag, medvetna om att det i Mora — det var väl där — hände sig att en dom på det här området upphävdes just därför att man ansåg att bruk icke var straffbart. Detta har alltså hänt under de senare åren, och det gav upphov till en debatt som har lett fram till att vi anser att man bör kriminalisera även bruket, för att få klarhet i förhållandena. Vidare vill jag säga att i fråga om påföljden — det gäller framför allt unga människor, men det kan gälla också andra — är det riktigt som statsrådet Carlsson framhöll, och han läste ju även ur utskottsbetänkandet, att böter och fängelse nämns i betänkandet. Men självfallet är det på det sättet att man skall se till att dessa människor får vård och behandling. Här finns olika former, och jag hoppas att de kommer att utvecklas — t.ex. kontraktsvård. Det är ju ingen som i och för sig önskar att vederbörande skall få ett hårt straff, utan i själva verket önskar vi att dessa personer skall komma under samhällets ansvar och få behandling även när de inte själva söker sådan behandling. Är det på det viset — vilket vi hoppas sker i flertalet fall — att man söker sig till socialtjänsten för att få vård och behandling, så är ju detta belagt med sekretess, och bruket kommer aldrig till allmän kännedom, om man inte själv ger upplysning om det. Detta är alltså inget hinder för den frivilliga vården, utan här får vi ett psykologiskt tryck, så att allt fler ungdomar kommer att avstå från att inleda låt mig säga en missbrukarkarriär. Eftersom man i Finland och Norge har denna kriminalisering, vore det intressant om vi kunde få en mer ingående analys och att det inte bara rakt upp och ned sägs att missbruket i Finland har ökat. Det är ett alldeles för enkelt svar på denna fråga. I Finland har man i detta avseende en helt ny situation, och det är säkerligen många andra faktorer som här spelar in. Vi bör eftersträva att så långt det är möjligt harmonisera lagstiftningen i de nordiska länderna. Därför tycker jag att det ligger i sakens natur att vi i Sverige bör kriminalisera bruket av narkotika.